Fru talman! Gabriel Romanus har frågat mig om jag är beredd att verka för att alkohol undantas från kraven på liberalisering av tjänstesektorn i GATS-förhandlingarna och arbeta för att det klargörs att EU inte kräver avveckling eller uppluckring av de nordamerikanska offentliga alkoholmonopolen eller en försvagning av andra alkoholpolitiska regleringar. GATS, WTO:s avtal för tjänstehandel, syftar till att skapa icke-diskriminering och förutsägbarhet på de tjänstemarknader som redan är privata. Genom avtalet förbinder sig WTO:s medlemmar att inte diskriminera mellan privata tjänsteleverantörer från olika länder samt att inte behandla utländska tjänsteleverantörer sämre än sina egna. Varje medlemsland väljer själv vilka sektorer som ska ingå. Förhandlingarna syftar således inte till att avreglera nationella marknader eller att avveckla monopolstrukturer. Det är upp till varje enskilt land att besluta om marknadsregleringar och monopol, precis som mål om skydd för folkhälsan. Redan i GATS-avtalets inledande text bekräftas medlemmarnas rätt att reglera och införa nya regleringar för att tillgodose nationella målsättningar. Sveriges möjligheter att lagstifta eller införa regler för att skydda människors hälsa påverkas inte av GATS. I EU har vissa medlemsländer nationella begränsningar för försäljning av alkoholhaltiga drycker medan andra har starka exportintressen. I de interna EU-förhandlingarna har regeringen varit tydlig med att några åtaganden inte kommer att bli aktuella för vår egen del och att vi inte stöder krav på andra länders distributionsmarknader för alkoholhaltiga drycker. Vi har klargjort att vi inte vill att alkoholhaltiga drycker ska täckas av kraven, men har dock inte vunnit gehör hos övriga medlemsstater. Detta betyder dock inte att vi eller någon annan WTO-medlem blir tvungna att göra åtaganden. EU:s exportintressen i distributionssektorn för försäljning av alkoholhaltiga drycker rör de sektorer som tillåter privata tjänsteleverantörer. EU vill att europeiska företag ska behandlas på samma sätt som privata inhemska leverantörer. Exempelvis bör inte licensförfarandet vara mer komplicerat eller kosta mer för utländska än för inhemska privata leverantörer. Nationellt tillverkade produkter bör inte heller lättare bli auktoriserade än utländska produkter. De önskemål som framförts i distributionssektorn för försäljning av alkoholhaltiga drycker måste förstås mot bakgrund av icke-diskrimineringsprincipen. Jag delar i hög grad interpellantens syn på alkohol som en viktig folkhälsofråga. Av den anledningen är det centralt att Sverige kan bevara möjligheten att föra en självständig alkoholpolitik. GATS hotar inte denna möjlighet.

Fru talman! Jag vill tacka Thomas Östros för svaret och för de klargörande formuleringarna. EU:s krav inför GATS-förhandlingarna har skapat oro. Det är sant att Sverige har gjort förbehåll. Men det är farligt för oss om EU å Sveriges vägnar kräver sådant som inte vi är beredda att leva upp till även när vi har gjort förbehåll. Om EU driver igenom detta i Nordamerika så kommer naturligtvis vi att få det i halsen senare. Nu säger regeringens experter när man frågar dem att de ursprungliga kraven var generellt formulerade, men att man inte alls menade det som står där bokstavligt om att man ska avreglera hela distributionssektorn. Om man har statliga monopol och behandlar utländska och inhemska företag lika så är det inte det som avses med kraven. Då får man säga att EU:s krav i WTO-förhandlingarna inte precis har offentliggjorts vare sig av EU eller av den svenska regeringen. Det är medborgarorganisationer i Kanada och USA som har sett till att de har blivit offentliga och att man därför till exempel i Sveriges riksdag har kunnat kräva preciseringar av vad EU egentligen menar. En av de saker som gör det här så riskabelt är att de regleringar som finns till exempel på alkoholområdet är delstatliga. Men den som förhandlar är den federala regeringen, det vill säga Bushadministrationen. Den har ingenting emot att man avreglerar en massa sektorer. Den risk vi löper är att Bushadministrationen går i väg och går med på en massa saker som delstaterna egentligen förfogar över enligt amerikansk lagstiftning. Till slut kanske man ändå finner att man stärker den sida som vill avreglera alkoholhandeln även i USA. Det leder till ökade alkoholskador, i första hand i USA. Senare kanske vi får det tillbaka som en bumerang även om vi har gjort de här förbehållen. Jag tycker att det är bra att näringsministern gör de här deklarationerna i Sveriges riksdag så att de kan åberopas i diskussionen både i Nordamerika och i EU. EU kräver inte att man ska avreglera alkoholsektorn. EU kräver att i den mån man har regleringar ska man behandla företag som är inhemska och europeiska företag lika. Det är ju en helt annan sak. Det vore orimligt om vi krävde att USA ska skaffa sig ökade alkoholskador, särskilt nu när EU snart, bara fem år efter att Sverige drev igenom det när Sverige var ordförande, ska komma med en strategi mot alkoholskadorna. Den fråga som man vill ställa, utöver det jag har frågat hittills, är: Varför har det varit ett sådant hemlighetsmakeri? Varför har det fordrats medborgarorganisationer i Kanada och USA för att få upp det här på bordet? Det har ju ändå inledningsvis varit EU:s formella krav. Bör inte det faktum att EU nu börjar ta alkoholfrågan på allvar också få konsekvenser för vad vi kräver i de här förhandlingarna med andra länder, så att man inte bara helt och hållet undantar alkohol utan också till exempel spel? Det är ju också en fråga som nationerna gärna vill reglera.

Fru talman! Jag håller med om att det är viktigt för Sverige som tjänsteexporterande land att få ett avtal som gör det möjligt för oss och våra företag att konkurrera på ökade marknader. Samtidigt börjar vi nu få en rätt vidsträckt acceptans i Sverige för att vissa varor och vissa verksamheter inte passar för marknadsekonomin i meningen konkurrens och privat vinstintresse. Alkohol hör dit, spel hör dit och enligt min privata uppfattning hör även läkemedel dit. Då är det viktigt att vi inte skapar en situation där vi sedan måste försöka dra oss ur, förklara och säga att det inte var så vi menade och så vidare. Det är klart att man ibland måste föra förhandlingar utan att offentliggöra precis vartenda medgivande som man är beredd att göra. Men när EU kräver någonting inte bara för Sveriges räkning utan för alla medlemsstaters räkning är det ett medborgerligt intresse att vi, i varje fall i inledningsskedet, får veta vad EU önskade. Är det någonting som är förankrat hos medborgarna i EU:s medlemsstater? Eller är det byråkraterna i Bryssel tillsammans med en del regeringsrepresentanter som har kohandlat fram eller kompromissat fram någonting som man sedan under hand för fram till andra länder? Jag tycker att det är väldigt bra att det har blivit en offentlig diskussion om detta. Det är bra att ministern här klargör de här sakerna och att den svenska regeringen också i EU kräver att EU ska precisera att det inte syftar till att avreglera till exempel hälsofrågor och så vidare. Det är utmärkt. Men vi måste också säga att anledningen till att det här har kommit upp på bordet är att medborgarorganisationer i USA och Kanada har rotat fram detta på något sätt och lagt ut det på hemsidor. Det är någonting som vi kan glädjas åt, men det vore ju bra om den svenska regeringen, som i många sammanhang kämpar för öppenhet i EU, också gjorde det när det gäller vad EU kräver å våra och andras vägnar i GATS-förhandlingarna. Jag vill också nämna att även USA kan råka illa ut här. Man har ju börjat arbeta med en lagstiftning som syftar till att försvåra Internethandel med skatteparadis utomlands där Internetföretag etablerar sig. Det handlar alltså om Internetspelande, poker och så vidare. Nu har USA en tvist med Antigua, av alla stater, där Antigua rider på de här WTO-reglerna där USA anses ha gått med på att man inte ska kunna försvåra för sådana här företag. Det här är i högsta grad relevant också för Sverige. En av de metoder som Sverige skulle kunna använda för att förhindra sådana här Internetpokerföretag som opererar från Malta eller andra ställen är att också vi skulle kunna tillämpa de regler som man nu diskuterar i USA om att förhindra banktjänster för dem som sitter och spelar bort alla sina pengar på utländska pokerföretag. Frågan är: Har vi sådana möjligheter nu? Eller har vi försvurit oss åt detta, precis som eventuellt USA har gjort?

Fru talman! Låt mig säga att det är stimulerande att debattera med en folkpartist av den gamla socialliberala sorten som jag tycker ligger väldigt nära socialdemokratins syn på de här frågorna. Det handlar om öppenhet, frihandel som grund för välstånd både för länder som Sverige och för tredje världen, en engagerad kamp för frihandel och samtidigt insikt om att allting inte kan vara marknadsekonomi. Det finns också sfärer och delar av samhället som inte ska drivas av vinstintresse. När det gäller alkoholfrågan menar jag att vi har överväldigande bevis genom decennierna på att olika typer av restriktioner för alkohol är bra för folkhälsan och därmed för landets utveckling. Jag har inga problem alls att både följa Gabriel Romanus resonemang och dela den kritiska blick man måste ha i sådana här sammanhang om det skulle innebära att alkoholpolitiken skulle hotas. Men som jag redovisat är det vår absoluta bedömning att så inte är fallet. Vi är väldigt aktiva inte bara som frihandelsförespråkare som tar fajten för det, utan vi är också väldigt aktiva när det gäller de här viktiga intressena. De måste värnas, och där kan inte frihandel vara den överordnade principen utan det måste folkhälsan vara. Jag tackar för en bra och upplysande diskussion. Vi kommer att fortsätta att följa den frågan mycket noggrant.

Fru talman! Jag vill än en gång tacka Thomas Östros för klarspråket och hoppas att detta översätts och finns tillgängligt för internationellt auditorium, eftersom det här gäller internationella förhandlingar. Jag vill också tacka för de vänliga orden. Jag vet ju sedan gammalt att Thomas Östros är både intresserad av och engagerad i alkoholpolitik. Det känns lite tråkigt att samtidigt få säga till ett statsråd som har ett förflutet i Finansdepartementet att den miljön inte har varit riktigt välgörande när det gäller den andra av de här beroendeskapande aktiviteterna som jag nämnde, nämligen spel. Där är det väl så att vi nu kanske upplever något av en baksmälla när man tittar på hur Svenska Spel har betett sig genom åren. Hade Svenska Spel fått röna samma positiva behandling som Systembolaget, nämligen förts över till Socialdepartementet, så kanske situationen hade varit något bättre. Men bättre sent än aldrig! Jag hoppas att man nu i regeringen överväger om inte vi också kan följa USA:s exempel i det avseendet och se om vi kan använda lagstiftning för att upprätthålla en sundare spelmarknad i Sverige. Jag hoppas att vi då inte kommer att få WTO-förhandlingarna i halsen. Det kan ju höra till historiens ironier att USA då får vara murbräcka för Sverige i det avseendet, därför att där tycks det nu vara så att representanthuset har struntat i WTO-förhandlingarna. 26 state attorney generals , alltså justitieministrar i delstater, har begärt att man ska undanta spelverksamheten från WTO-förhandlingarna. Det kanske är ett tips.